Herr talman! Berit Högman har frågat kulturministern om hon avser att tillföra resurser för att förbättra möjligheterna till genomförandet av stora evenemang i Sverige. Det är flera departement inom Regeringskansliet som är involverade i arbetet med att öka möjligheterna att få fler evenemang till Sverige. Mot den bakgrunden svarar jag nu på den aktuella interpellationen. Jag håller med Berit Högman om att stora evenemang kan generera intäkter, jobb och ge bra reklam för Sverige. Vi har därför startat ett utvecklingsarbete för stora idrottsevenemang tillsammans med företrädare för idrotten och besöksnäringen. Vi avser att återkomma med konkreta förslag senare.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta utomordentligt korta svar. Det är ett antal år som frågan om statligt stöd till större internationella evenemang har stötts och blötts. Nu tryter tålamodet hos såväl idrottsrörelsen som de kommuner och städer som mycket väl skulle kunna ordna större internationella evenemang om staten ställde upp med någon form av ekonomisk garanti. Frågan har utretts och det finns konkreta förslag hur detta organisatoriskt skulle kunna fungera. Trots detta drar regeringen frågan i långbänk. Det som innan valet basunerades ut från denna talarstol som den enklaste sak i världen, nämligen stöd för att göra Sverige mer känt i världen, verkar nu vara en svår nöt för den borgerliga regeringen att knäcka. För två år sedan hade ni till och med med detta om stora internationella evenemang i regeringsförklaringen. Nu händer absolut ingenting. Sverige kommer naturligtvis aldrig att bli ett massturismland, men vi kan bli mycket bättre på det vi redan gör. Vi har stigit i rankningen från 17:e till 8:e plats enligt World Economic Forum, men det är då rakt inte statens förtjänst eftersom resurserna ligger tämligen still. Det vi kan bli bättre på är såväl naturturismen som storstadsturismen och evenemangsturismen, men det gör sig inte självt. Genom att fokusera och vara tydliga med vad vi vill skulle vi kunna locka fler utländska investerare. Det ger ringar på vattnet. Genom att visa att detta är en växande näring med goda framtidsutsikter skulle fler skaffa sig en relevant utbildning. Det skulle bli en attraktiv bransch att jobba i. Det ena ger det andra. Men, som sagt, det ger sig inte självt. Vad beror saktfärdigheten på? Vad är det vi väntar på? Fråga Östersund, Göteborg, Riksidrottsförbundet, Friidrottsförbundet eller Skidskytteförbundet om de tycker att det behövs mer utredande av denna fråga! Jag tror att det är tredje gången näringsministern och jag har en interpellationsdebatt om besöksnäringen. Varje gång har jag fått svaret att det pågår en dialog. Då blir min fråga: När ska dialogen övergå i konkret handling?
Herr talman! Det är fantastiskt bra att Berit Högman har en hög ambition nu när hon sitter i opposition. Jag kan bara konstatera att under de tolv år som Socialdemokraterna ledde landet kom man inte till skott i denna fråga. När det gäller turistnäringen i stort har regeringen tillfört extra resurser till Visit Sweden för att kunna öka marknadsföringen och Nutek har till uppdrag att jobba med turistfrämjandet. Utöver det har vi sänkt arbetsgivaravgifterna för ungdomar som är en stor del av turistbranschens anställda. Vi har också genomfört en hel del regelförändringar som särskilt turistnäringen har stor nytta av. Vi gör alltså en massa saker för att förbättra för turistnäringen. När det gäller evenemang av denna storlek är det viktigt att säga att det är ett samarbete mellan idrottsrörelsen, kulturrörelsen, regeringen och staten. Det är viktigt att klara ut vem som ska göra vad och vilka ambitioner vi ska ha. Sverige är ett litet land. Det innebär att vi måste tänka oss för när det handlar om vilken strategi vi ska ha. Vi har haft en dialog med de grupper det handlar om, idrottsrörelsen och andra. Det som kommer fram är att det inte bara handlar om de ekonomiska förutsättningarna. Det handlar också om vilken gemensam strategi vi ska ha. Vi har ett mycket bra samarbete med dem. Vi återkommer, som brukligt i alla frågor, när vi har förslag att lägga fram inför riksdagen. Det handlar också om att se hur kommuner, landsting och regioner kan finnas med i arbetet. Vad har vi för erfarenheter från de tidigare evenemang vi har ordnat? Vi kan konstatera att i Åre och Östersund klarade man av att få en bra ekonomi i det. Det är angeläget att vi drar lite slutsatser om vad som är framgångsfaktorerna när man får ett bra resultat och vilka riskerna är med de evenemang som inte ger samma goda resultat. Jag hoppas att Berit Högman inser att det är viktigt att vi gör rätt saker så att inte skattebetalarna får stå emellan och betala för att man gör arrangemang som inte är tillräckligt väl planerade. Idrottsrörelsen är också intresserad av att detta ska fungera på ett bra sätt och att vi gör rätt saker. Den dialog vi har med bland andra idrottsrörelsen är en mycket fruktsam dialog. Vi återkommer när vi är färdiga med detta arbete.
Herr talman! Absolut, det är jätteviktigt att vi gör rätt saker. Ett exempel på att inte göra rätt är att höja arbetsgivaravgiften för småföretag. De allra flesta företagen inom turismnäringen är väldigt små, särskilt inom naturturismen. Analyserandet och utredandet är väl det som har pågått i väldigt många år. När man anger en ambition i regeringsförklaringen borde man ha kommit så långt och blivit så konkret att man kan gå över till handling. I vårt budgetalternativ finns medel anslagna såväl till mer marknadsstöd för Sverige som till garantin för stora internationella evenemang. Vi socialdemokrater anslår sammanlagt 100 miljoner mer till utvecklingen av besöksnäringen - 50 miljoner till marknadsföringen och 50 miljoner som ett avstamp för stora internationella evenemang. Naturligtvis ska kommuner, regioner, företag och organisationer som samarbetspartner dra sitt strå till stacken. Men det har de gjort hela tiden tidigare. Det är statens insatser som efterlyses. Med tanke på vilken framförhållning som krävs för att få ett EM eller ett VM eller kanske till och med ett OS är denna förhalning i frågan från regeringens sida förödande. Det är bara ett sätt för andra att komma före. Danmark har exempelvis utlyst 2009 som ett idrottsår. I regeringens politik ser vi att kulturen tar stryk. Länsinstitutioner får slå igen till följd av att de inte får statliga bidrag. Idrottsrörelsen tar stryk. Våra gemensamma intressen och glädjeämnen får stå tillbaka för en strikt kall ekonomisk politik som är individualiserad och som inte syftar till att föra människor samman. Vi vet att de stora idrottsliga arrangemangen skapar så mycket mer än ett antal goda affärer. Det sätter strålkastarljus på Sverige, det skapar glädje, det skapar sammanhållning och många andra positiva spiraler. Jag beklagar verkligen regeringens passivitet och ställer än en gång frågan: När får vi se konkret handling?
Herr talman! Jag är återigen imponerad över Berit Högmans otålighet. Att inte Berit Högman hade mer inflytande under de tolv år då Socialdemokraterna hade regeringsmakten är att beklaga. Hade Berit Högmans engagemang fått sprida sig i den förra regeringen hade vi haft en strategi på det här området. Nu har vi suttit i makten i mindre än två år, och Berit Högman är redan otålig. Det som vi gör på företagarområdet när det gäller sänkta arbetsgivaravgifter, förenklingar i regelverket och förbättringar för de små företagen är till gagn för våra möjligheter att ta emot fler turister. Man ska väl komma ihåg att Socialdemokraternas budget innebär skattehöjningar för arbetsgivarna med 20 miljarder kronor. Det är väl lika bra att ni berättar det. Det är de som kommer att få betala framöver om ni skulle få makten att leda landet. Jag konstaterar att Socialdemokraterna i sina budgetalternativ enligt Berit Högman har pengar till det mesta. Men det är klart att enskilda regioner, enskilda kommuner, enskilda människor, enskilda företag är med och betalar detta. Ni tar in så mycket skattepengar att ni kan betala ut i form av bidrag på olika sätt. Vi har en annan strategi. Vi tycker att företag ska få behålla mer av sina inkomster själva, enskilda ska få göra det, kommuner och regioner ska få göra det. Sedan försöker vi fokusera på vad som är statens uppgift och vad som är det viktigaste när vi ska söka evenemang. Jag sade tidigare att det inte bara handlar om ekonomiska garantier utan också om en gemensam strategi för vad det är man ska göra, vilka evenemang man ska sikta in sig på, hur det ska organiseras och så vidare. Den diskussionen har vi med dem som är berörda. Det känner jag mig nöjd med. Sedan är det bra om också Socialdemokraterna bidrar med den typen av input till debatten. Det tackar jag bara för. Det är bra om ni vill vara aktiva, det är bra om det skett en omsvängning när det gäller socialdemokratins engagemang, för det fanns ingenting av det hos den förra regeringen. Men det kanske är så att i opposition får man lite ny energi som man kan tillföra debatten på ett bra sätt.
Herr talman! Det Maud Olofsson sade i sitt senaste inlägg måste ändå innebära att hon inte driver linjen om statliga garantier för arrangemang. Det var en hyllning till skattesänkningarna, det var en hyllning till alla andras initiativ, dock inte statens. Min bild, som jag vet att jag delar med idrottsrörelsen och de kommuner och regioner som har velat arrangera eller som redan har arrangerat stora evenemang, är att det är statens tur att bidra med att ta en liten del av ansvaret för dessa större arrangemang. Jag konstaterar att handlingen uteblir också i den här frågan, vilket jag beklagar.
Herr talman! Det är klart att jag hyllar skattesänkningar därför att jag tror på dem. Jag tycker att det är bra att folk får behålla mer av sina inkomster själva. Jag tror på människans kraft att klara sig själv och försörja sig själv. På samma sätt som jag resonerar om individuella skattesänkningar, att det är bra för individen, tror jag att det är bra för kommunerna om de kan få behålla mer skattepengar. Jag tror att det är bra för regionerna om de får behålla mer skattepengar. Jag tror att det är bra om företagen får behålla mer skattepengar. Vi skiljer oss åt i detta. Socialdemokraterna tycker att det är bra att samhället och staten tar hand om våra inkomster. Det tycker inte jag. Om man ger större självbestämmande, större möjligheter för de enskilda kommuner, regioner och andra att utveckla sig har man också större möjligheter att dra till sig olika saker och göra olika investeringar. När det gäller statliga garantier sade jag: Det är inte det enda. Det var vad jag sade. Vi måste diskutera vad det är som har varit framgångsfaktorerna i Åre och i Östersund. Vad är det som gör att de har kunnat arrangera de här tävlingarna utan att behöva statliga garantier och dessutom tjänat pengar på det? Vad är det som gör att de andra evenemangen, där man inte har lyckats lika bra, inte har gjort det? En seriös politiker måste klara av att ta tid på sig att analysera framgångsfaktorerna men också de faktorer som gör att man gör förluster. Då kan vi få en bra plattform att gå vidare i ett samarbete mellan staten, kommuner och regioner och de förbund och organisationer som det handlar om. Jag har tålamod. Det är bättre att göra rätt än att göra fort. Har Berit Högman väntat i tolv år på att den socialdemokratiska regeringen skulle göra någonting tror jag att Berit Högman kommer att ha tålamod att vänta några extra månader till för att få ett bra förslag från alliansregeringen.